Herr talman! För de vänliga ord som herr talmannen nyss har riktat till oss framför jag riksdagens varma tack. Jag föreställer mig att riksdagens ledamöter i hög grad uppskattar om jag stoppar ned det improviserade anförande som jag förberett i förhoppningen att talmannen kanske skulle ge mig ordet. Men om jag nu stryker de orden, skulle jag kanske ändå våga mig på att göra en liten reflexion, som nära anknyter till vad herr talmannen nyss anfört. Den riksdag vi har bakom oss har arbetat under besvärliga parlamentariska förhållanden, parlamentariska förhållanden som av många betraktades som så besvärliga att de trodde att riksdagens handlingskraft skulle komma att förlamas. I varje fall trodde man att den jämvikt som råder skulle komma att leda till ett sneglande efter tillfälliga opinionsvindar, så att besluten skulle få en relativt kortsiktig karaktär. När vi nu ser tillbaka på 1972 års riksdag vågar vi påstå att alla dessa farhågor i hög grad kommit på skam. Jag kan knappast erinra mig någon riksdag bland de många jag varit med om, då så många stora och betydelsefulla ärenden bringats till ett slut som jag tror kommer att vara lyckosamt för Sveriges folk. Framför allt är det intressant att konstatera att de flesta av de stora besluten har haft utomordentligt långsiktiga verkningar; det har inte varit beslut av kortsiktig karaktär som fattats. Jag skall inte räkna upp dem jag vill bara erinra om några, som måste komma att göra att 1972 års riksdag värdigt ansluter sig till våra stora reformriksdagar. Jag vill då erinra om att EEC-förhandlingarna förts till ett slut, som gör att vi får en närmare kontakt med Europa utan uppgivande av ett spår av vår neutralitet. I denna lokal hölls en väsentlig del av utskottsförhandlingarna i den stora miljövårdskonferensen i somras. Man kan lugnt säga att världens blickar var riktade mot denna lokal och de övriga lokaler där miljövårdskonferensen arbetade. Det är ingen överdrift att påstå att allt gick utomordentligt lyckosamt, och nu ankommer det på värdlandet att visa sig värdigt den föregångsställning som det tidigare intog i dessa frågor Den industriella demokratin har börjat få ett innehåll efter mångåriga resonemang fram och tillbaka, kan man väl säga. Slutligen har vi under de två senaste dagarna debatterat och beslutat om en riksplan för hushållningen med våra viktigaste naturaresurser. Arbetslösheten och sysselsättningen har givetvis också varit en dominerande fråga under hela sessionen. Herr talman!

Vi tackar för det.